Herr talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation 2 i trafikutskottets betänkande 2011/12:TU15 Luftfart , men vi står naturligtvis bakom alla våra reservationer i betänkandet. Vad gäller flygplatsfrågor anser vi socialdemokrater att det är viktigt att erbjuda en väl fungerande och god servicenivå i alla delar av landet. Utan det statliga driftsbidraget till regionala flygplatser skulle flertalet av dessa flygplatser inte ha möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Vi anser att staten måste ta en del av ansvaret för att säkerställa infrastrukturen på de regionala flygplatserna. Från 2012 är flyget en del av EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser. Flygbränslet är i dag skattebefriat. Det tycker vi socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet bör ändras. Vi anser att flyget ska bära sina egna miljökostnader och tycker att det är mycket positivt att det statliga Swedavia arbetar med att minska den totala klimatpåverkan i flygplatsverksamheten. Men det finns mycket kvar att göra, till exempel framtagandet av nya, mer energieffektiva flygplanstyper och optimering av drift och flygning. Herr talman! Jag kommer att i resten av mitt anförande tala om trafikledningstjänsten där utskottet gör ett gemensamt tillkännagivande om att avvakta den statliga utredningen Färdplan för framtiden - en utvecklad flygtrafiktjänst , och det tillkännagivande som regeringen kommer att redovisa angående en fullgod trafiksäkerhet och Försvarsmaktens behov.

I Sverige har vi integrerade flygplatser med dels civilflyg, dels militärflyg. I Sverige är den lokala trafikledningstjänsten redan avreglerad, och en privat aktör är etablerad på marknaden. Detta har inte gått helt smärtfritt då man förutsatt att Luftfartsverkets personal ska gå över till de nya bolagen. Där så inte skett har problem uppstått, och man har ändå fått använda Luftfartsverkets personal som resurs för att kunna bedriva trafiken. Liknande problem har funnits på järnvägssidan där upphandlade utförare inte har kunnat fullfölja sina åtaganden. Herr talman! Man kan konstatera att den moderatstyrda regeringen även i luftfartsfrågorna tror att konkurrensutsättning ska lösa alla problem i stället för att själv ta tag i dem. Problem har en tendens att komma tillbaka, oavsett driftsorganisation, och landa i ägarens knä. Som socialdemokrat tror jag inte på konkurrensutsättning till varje pris som en idé om en fungerande samhällsnytta. I Europa finns i dag ett väl utvecklat samarbete mellan de olika luftfartsinstanserna, och man arbetar för att trafiken i luftrummet ska vara så rationell som möjligt. Det finns ingenting som talar för att det inte skulle fortsätta att vara så oavsett om Sverige väljer att bolagisera eller inte. Herr talman! Det är värt att notera att det ser olika ut i Europa vad gäller flygtrafiktjänsterna. Den tillgängliga marknaden för ATS-tjänster, Air Traffic Service, vid flygplatser gäller för närvarande delvis i Storbritannien och Spanien. Avregleringen i Spanien kommer på sikt att innebära konkurrensutsättning på samtliga flygplatser förutsatt att den nya regeringen fullföljer de planer som finns. I Sverige, Danmark och Tyskland gäller detta mindre flygplatser, och i Schweiz tillkommer ett antal mindre flygplatser under 2014. På marknader utanför Europa är två aktörer aktiva, engelska NATS och Serco. Störst är Serco, som är en stor brittisk leverantör av tjänster till både den civila och den militära tjänstemarknaden. Bolagets omsättning är ca 45 miljarder kronor där ATS-verksamheten är en mindre del. Bolaget har i Europa 750 flygledare anställda som bedriver lokala ATS-tjänster. Det är ca 300 fler än motsvarande verksamhet inom Luftfartsverket. Marknaden för ATS-tjänster vid flygplatser i övriga Europa berör huvudsakligen flygplatsens kontrollzoner, och luftrummet utöver dessa är, till skillnad från Sverige, inte konkurrensutsatt utan verksamheten bedrivs av den nationella flygtrafiktjänstorganisationen med ensamrätt. I några länder är enbart mindre flygplatser konkurrensutsatta, såsom i Tyskland, där konkurrensutsättningen inte gäller de 16 största flygplatserna. I Schweiz är tre flygplatser undantagna från konkurrensutsättning. Det innebär att huvuddelen av marknaden för ATS-tjänster är förbehållen den nationella aktören. Marknaderna i till exempel Tyskland och Schweiz är styrda av statliga direktiv om vilka flygplatser som får konkurrensutsättas. Helt avreglerade marknader i Europa finns för närvarande i Sverige, Danmark och Storbritannien. I Danmark finns i dag ingen fungerande marknad även om den formellt är oreglerad. I Storbritannien, som ofta framhålls som en marknadsmässig förebild, har den näst största aktören Serco mindre än 75 000 rörelser vid de sex flygplatserna, varav två militära, där man har verksamhet. Som jämförelse kan nämnas att Luftfartsverkets verksamhet omfattar ca 900 000 rörelser på svenska flygplatser, inklusive den militära trafiken. Herr talman! Vi socialdemokrater vill att militären ska ha ett avgörande inflytande över flygledningen på de militära flygplatserna, och vi vill att Luftfartsverket även i fortsättningen ska ansvara för flygledningen vid de statliga flygplatserna. I detta anförande instämde Monica Green, Lars Mejern Larsson, Leif Pettersson och Anders Ygeman .

Herr talman! Flyget är en klimatvärsting. När alla växthusgaser räknas med står flyget för ca 5 procent av de globala utsläppen. För Sveriges del är siffran ännu högre. Om man räknar med svenskarnas både inrikes och utrikes flygande orsakade det redan 2006 ungefär 10 procent av de svenska utsläppen, och det ser tyvärr ut att bli ännu värre. Om svenskarnas flygresande fortsätter att öka i samma takt kan det orsaka större klimatpåverkan än landets samlade biltrafik om ett tiotal år. Det hänvisas ofta till att det görs mycket för att minska flygets bränsleförbrukning och klimatpåverkan, som gröna inflygningar och genare flygvägar. Alla dessa åtgärder är viktiga. Men utveckling och trimning av teknik och organisation räcker inte för att kompensera för den kraftiga ökningen av flygandet. Även med relativt försiktiga prognoser väntas flygresandet mer än fyrdubblas fram till 2050. Det är för oss i Miljöpartiet en viktig princip att flyget ska bära sina egna miljökostnader. EU:s system för utsläppshandel räcker tyvärr inte långt. Det krävs fler kraftfulla åtgärder för att begränsa flygets skadliga påverkan på klimat och miljö - nu. Det är orimligt att flygbränsle är skattebefriat. Enligt OECD, som gått igenom ett antal länders offentliga subventioner av fossilenergi, är värdet på att svenskt inrikesflyg inte betalar koldioxidskatt eller energiskatter ca 2 miljarder per år. Miljöpartiet vill avveckla alla subventioner av fossilbränsle. Det behövs insatser såväl på nationell som på internationell nivå för att flyget ska börja bära sina miljökostnader. Vad gäller beskattning och internationellt arbete har flera av våra förslag behandlats i andra betänkanden. Jag går därför inte in vidare på dessa i dag. Miljöpartiet anser inte att flygplatser ska ha statligt stöd om de ligger så till att man i stället kan resa kollektivt till Stockholms central på mindre än tre timmar. Nu ändras systemet för statligt driftsbidrag. De pengar som gått till stöd för icke-statliga flygplatser som inte har transportpolitiskt motiverad upphandlad trafik går i stället till regionerna. Det handlar fortfarande om att staten satsar 400 miljoner på tio år, utifrån vad dessa flygplatser tidigare fått, men det blir regionerna som beslutar om hur pengarna ska användas, fortsatt till flygplatsstöd eller till satsningar på andra trafikslag. Miljöpartiets grundhållning är att det som nu behövs är satsningar på klimatsmart trafik, och därför vill vi inte att offentliga medel ska gå till att stödja flygplatser om det finns möjlighet att resa på ett mindre miljöskadligt sätt. Jag hoppas givetvis att regionerna kommer att agera ansvarsfullt och styra över till satsningar på klimatsmarta transporter, som kollektivtrafik och cykling, när de nu får ökad makt över trafikpengarna. Staten måste givetvis också ta sitt ansvar för att förbättra möjligheterna att resa klimatsmart i en större del av landet. Med kraftfulla satsningar på järnväg och annan kollektivtrafik, som vi föreslår, kan inrikesflyget söder om Sundsvall, utom till Gotland, göras överflödigt. Herr talman! En stor park med gott om plats för sport och rekreation, mässor och festivaler, odlingsbänkar för dem som inte har egen trädgård - mitt i storstaden. Det har invånarna i Berlin fått, sedan den centralt belägna flygplatsen Tempelhof avvecklades häromåret. Som grädde på moset slipper de också en hel del flygbuller och luftföroreningar. Vi borde göra som i Berlin. Flygplatser mitt i städer har många och uppenbara nackdelar och går inte ihop med modern stadsplanering. Det går att göra Stockholm mer trivsamt och minska miljöproblemen i staden genom att äntligen lägga ned Bromma flygplats. Enligt Miljöförvaltningen i Stockholm är flygtrafiken på Bromma ett av Stockholms största miljöproblem. Redan 1996 konstaterade en statlig utredning att "Bromma tillhör de miljömässigt sämst belägna flygplatserna i Sverige". Brommaflyget orsakar utsläpp av kväveoxider och en mängd andra föroreningar i ett område som redan är hårt ansträngt av andra trafikleder. Flygtrafik bullrar. Buller är inte bara otrivsamt, det är också en hälsofara. Bullret från Bromma flygplats stör mer än dubbelt så många personer som vid Arlanda och Landvetter tillsammans. Drygt 4 000 personer utsätts för flygbullernivåer över 55 dBA, visar Stockholms miljöförvaltnings årliga tillsynsrapport. Riktigt höga maximala ljudnivåer, över 70 dBA, förekommer också mellan Viksjö i Järfälla och Skanstull på Södermalm. Luftfartsverket betalar i dagsläget lite för att använda den värdefulla marken i Bromma. Bromma flygplats är ett av få större centralt belägna områden där ny bebyggelse i större skala är möjlig. Tusentals välbehövliga bostäder kan byggas där. Stora ytor runt flygplatsen kan avsättas för rekreation. Ännu ett skäl att lägga ned Bromma flygplats är förstås olycksrisken. Den är visserligen statistiskt sett liten, men skulle det värsta ändå hända kan följderna bli förfärliga. De inrikes flygresorna i Sverige måste minska för klimatets skull, och Bromma är främst en flygplats för inrikestrafiken. Bromma flygplats behövs inte. Det räcker med Arlanda. Där finns kapacitet nog att ta hand om det flyg som i dag trafikerar Bromma, särskilt om trängselprissättning med regionala undantag skulle tillämpas vid tilldelning av slot-tider. Vi föreslår därför en sådan marknadslösning. Däremot finns det anledning att vara försiktig med att skapa marknader för marknadens egen skull. Det kan få rent av farliga konsekvenser. Det är därför bra att ytterligare konkurrensutsättning av flygtrafikledning, en mycket kritisk funktion, nu stoppas tills den statliga utredningen om flygtrafikledningen redovisat sitt resultat. Att splittra upp luftrummet och låta olika utförare ha hand om olika delar medför fler överlämningar, vilket är ett riskmoment. Vi kan ju undra varför man tänker sig något sådant. Stockholm är inte den enda staden där invånarna utsätts för buller och luftföroreningar som orsakas av flyg. Alla centralt belägna flygplatser i svenska städer bör därför avvecklas på sikt av hänsyn till hälsa och miljö. Flygplatser runt om i landet har ofta andra ägare än staten, men staten bör ändå ta initiativ till att påbörja och underlätta en sådan omställning i samråd med berörda parter som kommuner och företag. Låt mig ge ett exempel. I min hemstad Linköping finns just en sådan centralt belägen flygplats. Flygverksamheten lägger nu en död hand över staden, och en avveckling skulle ge liknande goda effekter som att avveckla Bromma. Det som verkligen behövs i Linköping och Östergötland är fler järnvägsspår. Flygplatsen behövs däremot inte. De Linköpingsbor som ändå behöver flyga har Skavsta utanför Nyköping inom räckhåll. Det är även möjligt att redan nu åka tåg till Kastrup på mindre än tre och en halv timme. Med snabbare tågförbindelser blir det ännu lättare. Herr talman! Att klamra sig fast vid otidsenliga lösningar och föråldrad samhällsplanering duger inte, varken i Stockholm eller i andra städer. Vi har länge arbetat för att Bromma flygplats ska avvecklas. Det är hög tid att ta steget in i framtiden där och i resten av landet. Givetvis står jag bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall till endast reservation 2 om miljöfrågor och reservation 4 om avveckling av Bromma flygplats med mera.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande TU15 behandlar luftfartsfrågor med utgångspunkt från 16 motionsförslag som väckts under den allmänna motionstiden 2011. Jag vill orda lite grann om ett socialdemokratiskt uttalande, nämligen att privatiseringen av den lokala flygtrafikledningstjänsten "genomförs av ideologiska skäl" och att det är "tveksamt om det kan utvecklas fungerande marknader för lokala flygtrafikledningstjänster". Vänsterpartiet delar motionärernas uppfattning att myndighetsutövning inom flygsäkerhetsområdet inte ska läggas över på privata aktörer. Det kan vara svårt att skilja ut privat flygledning från militär flygledning när dessa är samordnade. Motionen utmynnar i förslaget att beslutet om att avreglera flygledartjänsterna ska omprövas.

Vänsterpartiet avvaktar i dag och kan återkomma i frågan om det behövs. Herr talman! I övrigt yrkar jag bifall till reservation 2, Miljöfrågor, som Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna står bakom. Från 2012 är flyget en del av EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser. Enligt vår mening är det orimligt att flygbränsle är skattebefriat. Det räcker inte att hänvisa skattebefrielsen till att miljökostnaderna ska regleras av utsläppshandelssystemet. Flygets miljöpåverkan är så stor att det behövs fler kraftfulla åtgärder för att begränsa klimatpåverkan. Det är viktigt att flyget ska bära sina egna miljökostnader. Det är positivt att Swedavia länge har arbetat med att minska den totala klimatpåverkan i flygplansverksamheten. Men det finns fortfarande förbättringsmöjligheter i själva flygplatsdriften, att optimera inflygningar och att ta fram nya och mer energieffektiva flygplanstyper. Det pågår ett arbete med miljövänligt flygplansbränsle, vilket också välkomnas. När det gäller avvecklingen av Bromma flygplats har Vänsterpartiet ett särskilt yttrande. Yttrandet utmynnar i att "staten bör ta initiativ till en avveckling av Bromma flygplats". Det finns en rad nackdelar med Bromma flygplats. De viktigaste rör miljön, säkerhetsfrågor och att flygplatsen hindrar bostadsbyggande. Jag är mycket kritisk mot avtalet som tecknades mellan Stockholms stad och flygplatshållaren, som har en lång löptid på 30 år. Den långa avtalsperiod som nu löper gör avvecklingen komplicerad och mycket kostsam att genomföra. Flygtrafiken på Bromma är ett av stadens största miljöproblem. Flyget genererar buller, utsläpp och föroreningar i ett område som redan är hårt ansatt av andra trafikleder. Därtill kommer att flyget är det transportmedel som använder mest energi och ökar klimathotet mest per passagerarkilometer. Detta borde ha medfört grundligare och mer långtgående miljökrav i det nya avtalet. I stället prioriterades miljökraven ned i det nya avtalet, vilket jag finner mycket anmärkningsvärt och allvarligt. Staten bör ta ett initiativ till en avveckling av Bromma flygplats.

Herr talman! I dag debatterar vi trafikutskottets betänkande om luftfartsfrågor. Vi ska hantera allt från miljöfrågor och flygtrafikledningstjänster till inrikesflygets roll i framtidens Sverige. Flygets roll som transportmedel måste ses som en del i ett sammanhållet infrastruktursystem där även väg, järnväg och sjöfart ingår. Oftast används de olika delarna i någon utsträckning för att klara både persontransport och transport av gods till olika destinationer. Mycket sällan klarar ett av transportslagen hela resan. Jag brukar ofta använda min egen resa till riksdagen för att förklara precis vad detta innebär och varför man bör ha en samlad politik på området. Jag börjar min morgon tidigt med en taxiresa ut till flygplatsen. Från Umeå flyger jag sedan ned till Stockholm. Från Arlanda tar jag tåget, det vill säga Arlanda Express, in till stationen här i Stockholm och avslutar med en promenad in till Riksdagshuset. På liknande sätt reser åtskilliga tusentals människor varje dag kors och tvärs, både inom landet och till andra länder, för att kunna ta sig till och från arbete, för besök hos släktingar och för rena nöjesresor. Skälen för resorna är många, men det som förenar är behovet av alla de olika delarna av transportslagen för att klara hela resan. Miljontals av dessa personer med helt unika resor använder varje månad flyget som en del i den totala resan. Vi vill resa säkert, punktligt, bekvämt och snabbt men också så miljövänligt som möjligt. Flyget är en viktig del av det moderna sättet att leva. Vi använder flyget för att snabbt transportera oss långa sträckor för arbete, affärer och semester. Runt om i världen sker nu en snabb utbyggnad av flygkapacitet. Det är framför allt i Asien och i Mellanöstern som det går allra snabbast just nu. Världen fortsätter att krympa till följd av att vi får fler flygplan, fler flygbolag och nya och ännu större flygplatser. Det som driver denna utveckling är att allt fler människor runt om i världen får allt bättre ekonomi och då också får råd att flyga. Det är i grunden en bra utveckling som möjliggör att människor reser och träffas för att göra affärer och för att lära sig mer om varandra. I länder där människor har levt i förtryck och med reserestriktioner är flyget dessutom ofta symbolen just för friheten. Flyget står för några enstaka procent av våra koldioxidutsläpp. Det finns olika sätt att räkna på detta, och man får därför fram lite olika siffror. Alldeles oaktat vilka siffror vi använder har flyget sitt ansvar att ta som en del i miljöarbetet. Det har skett och sker fortsatt en snabb utveckling för att minska utsläppen. Det handlar om allt från bättre motorer, nyare flygbränslen, gröna inflygningar, anpassad hastighet, bättre flygplanstyper, samordnad flygledning och rakare flygrutter men också arbete för att få ned koldioxidutsläppen på våra flygplatser. Detta och mycket mer gör att utsläpp per passagerare och kilometer har minskat och fortsatt kommer att minska dramatiskt i framtiden. Det är också en nödvändig utveckling när allt fler människor i vår värld reser sig ur fattigdom och har råd att börja flyga. I dag är den övervägande delen av resenärer mellan Europa och Asien just européer. Inom en snar framtid kommer detta att dramatiskt förändras. Det kommer inte att bero på en utveckling där européer slutar flyga till Asien, utan det kommer att bero på att allt fler människor i Asien kommer att börja flyga till och från Europa. Herr talman!

De skriver i sin motion, som vi bland annat behandlar i det betänkande vi har framför oss i dag, att de vill ta bort det statliga driftsbidraget. Om det inte hjälper kan de tänka sig ytterligare åtgärder för att se till att alla dessa flygplatser och många därtill ska försvinna. Det enda som ska finnas kvar söder om Sundsvall är flygplatsen i Visby, och gissningsvis också någonstans att landa i Stockholm - dock inte Bromma, för den vill de ta bort. Sverige är ett av Europas till ytan största länder. Vi har långa avstånd. En sådan här politik skulle inte bara försvåra nöjesresande utan allvarligt skada möjligheten till arbetspendling inom landet, möjligheter för företag att ha huvudkontor utanför Stockholm och svensk tillväxt i stort. Allt detta skulle hotas. Vi från Alliansen anser tvärtom att ett väl utbyggt inrikesflyg är nödvändigt för att hela Sverige ska kunna leva och utvecklas. Herr talman! Ett enigt trafikutskott föreslår riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen i frågan om avregleringen av flygtrafikledning. Regeringen föreslås återkomma till riksdagen för att tillförsäkra att den inhemska avregleringen fortsatt klarar både säkerheten och Försvarsmaktens behov. Det var den tidigare socialdemokratiska regeringen som initierade detta arbete och denna reform för att avreglera flygtrafikledningstjänsten. Vid maktskiftet 2006 blev det sedan alliansregeringen som fortsatte att bära denna reform och också genomförde den. Det handlade helt enkelt om att säkra krav på ökad säkerhet men också om behovet av att minska kostnader för just denna tjänst. I grunden handlar det om möjligheten för flygplatser att sänka sin kostnadsvolym. I dag går i praktiken samtliga kommunala flygplatser med ekonomiskt underskott. Detta ska hanteras av kommunpolitiker som troligen hellre vill använda pengarna till barnomsorg, skolverksamhet och äldreomsorg - för att nämna några områden. Ungefär hälften av kostnaderna för en svensk flygplats är just för flygtrafikledning. De upphandlingar som vi har gjort så här långt har sänkt kostnaden med i storleksordningen 25 procent för de flygplatser där man har hunnit med att konkurrensutsätta denna del. Totalt omsätter flygtrafikledningen, förutom en-route-delen, det vill säga den del som inte är avreglerad, varje år i storleksordningen 950 miljoner kronor. Reformen kan alltså med bibehållen säkerhet sänka kostnaderna för flygplatser och flygbolag med ett par hundra miljoner kronor varje år. Det är mycket pengar för en bransch som lever med väldigt små marginaler. Många flygplatser har redan i dag svårt att överleva. Luftfartsverket och de privata företag som är godkända för att bedriva verksamheten lever under samma regelverk, som är mycket strikt och som kontrolleras av Transportstyrelsen. Det finns inget som pekar på att säkerheten skulle vara annorlunda beroende på huvudman inom flygtrafikledning lika lite som mellan flygbolag med olika huvudmän som lever med samma regelverk. Säkerheten är rigorös och kompromissas aldrig med när det gäller flyget. När det gäller flyget finns det egentligen bara ett läge med säkerheten, och det är den högsta tänkbara som man kan ha. Det är också just därför det är så säkert att flyga i större delen av världen; man lever efter mycket tuffa regelverk. Jag har under den senaste tiden besökt några olika flygplatser runt om i landet, framför allt de kommunala flygplatserna med både röda och blå kommunledningar. Det man har sett är behovet av reformen. Detta är en av de få kostnader på en flygplats som man kan påverka. Oaktat om det är rött eller blått styre ser man att detta är en bra reform. Vi ser en utveckling i Europa där allt fler länder öppnar sina marknader för flygtrafikledning just för att få ned kostnaderna med bibehållen eller högre säkerhet. En trolig utveckling är att vi i framtiden kommer att se kanske fem till tio stora bolag - troligen några av dem statliga - som kommer att förse större delen av Europa med flygtrafikledning. För egen del hoppas jag att Luftfartsverket kommer att vara en av de aktörer som kommer att leva kvar. Men för att det ska bli verklighet är det viktigt att vi i ett tidigt skede rustar för och möjliggör just detta. Sverige har stort förtroende när det gäller kunnande inom flygtrafikledningsområdet. Det är ett kunnande som också är eftertraktat i många andra länder. Jag ser fram emot att regeringen återkommer till riksdagen med en proposition med ett väl avvägt förslag där Luftfartsverket ges möjlighet att påbörja resan mot att bli en stor aktör på den internationella marknaden inom flygtrafikledning samt att regeringen visar hur vi fortsatt ska tillförsäkra att den inhemska avregleringen klarar både säkerhet och Försvarsmaktens behov. Herr talman! Delar av oppositionen har en direkt flygfientlig politik. Det är med stor oro man ser när de lyckas hitta varandra. Från Alliansens sida har vi fortsatt en mycket positiv inställning till flyget som en viktig del av en sammanhållen transportinfrastruktur i vårt land. Det är också viktigt att vi fortsatt har bra flygförbindelser med andra länder både för att vi ska kunna göra affärsresor och semesterresor och för att andra ska kunna komma till Sverige för affärer och nöjen. Det är med stor glädje jag följer alla nya utrikesförbindelser som växer fram från Stockholm men också från de regionala flygplatserna som Skellefteå, Norrköping och Örebro. Den här utvecklingen gör faktiskt att spanjorer är en av de snabbast växande turistgrupperna i staden Skellefteå i norra Sverige. Det är en spännande utveckling som ger tillväxt i alla delar av vårt land. Den bidrar också till det mellanmänskliga utbytet. Samtidigt tar vi miljöutmaningarna på största allvar. Vi ska fortsätta det arbetet. Men lösningen är inte att vi slutar resa utan att vi i stället minskar utsläppen på det resande vi gör. Jag yrkar med detta bifall till utskottets förslag till beslut. I detta anförande instämde Christer Akej, Lotta Finstorp, Jessica Rosencrantz och Eliza Roszkowska Öberg .
Herr talman! Detta var intressant. Jag undrar lite grann hur Edward Riedl ser på flygsäkerheten. Varför är det viktigt att konkurrensutsätta flygtrafikledningen? Vi vet att överlämnandet mellan olika utförare och olika torn innebär en risk i sig. Där jag bor i Östergötland har vi flera flygplatser på en liten yta. Det skulle, om jag har uppfattat det rätt, kunna bli fyra fem olika utförare om man skulle gå så långt i konkurrensutsättningen som man ville från början. Jag ser inte riktigt hur detta kan öka säkerheten. Jag skulle vilja höra Edward Riedls synpunkter på det. Flygtrafikledningen fungerar mycket väl, och som man säger i USA: If it ain't broke, don't fix it! Finns det inget problem ska man inte försöka lösa det. Det är också intressant att Edward Riedl och de borgerliga partierna verkar ha en betydligt mer positiv syn på konkurrens när det gäller flygtrafikledning än när det gäller järnvägsunderhåll.
Herr talman! Jag ska försöka besvara frågorna i god ordning. Skulle jag glömma någonting får du påminna mig, Annika Lillemets, så ska jag försöka ta det igen. Säkerheten kring flyget är den hela tiden överordnade frågan i alla delar som flyget jobbar med. Det är just därför som det är så pass säkert att flyga. Tidigare hade vi en myndighet som bedrev verksamheten och kontrollerade sig själv. Då sade vi: Låt oss dela på detta så att vi har en myndighet som är granskande och ser till att man följer det som kan göras. Det är det sätt som man kan öka flygsäkerheten på rent organisatoriskt. Man har en myndighet som utför tjänsten och en annan myndighet som kontrollerar det som görs. Det har ökat flygsäkerheten. Det fungerar också på ett mycket bra sätt när man konkurrensutsätter. Det är det förfarandet som ökar flygsäkerheten. Det finns ett läge och det är ett. Det är ingen skillnad mellan privata och offentliga aktörer. Det är inte så att privata aktörer har gjort det säkrare. Om det lät på det sättet var det fel. Utan det har blivit säkrare på grund av att man har fått en myndighet som granskar från sidan, och det är Transportstyrelsen. Den andra frågan som du var inne på handlar om risken vid överlämnandet, det vill säga när de olika tornen lämnar över till varandra när flygplanen flyger. Jag har haft samtal med branschen, och de förstår inte riktigt den frågeställningen. Men du är nog välkommen att höra av dig till dem också. De menar att det fungerar så redan i dag. Det är det man är proffs på. När flygplanen flyger utrikes flyger de mellan många olika länder. Det här med överlämnande mellan torn och samfällda utrymmen är någonting man har mycket stort kunnande om. Det är ingen som ser några problem med det. Men sätt dig gärna in i detta ytterligare.
Herr talman! Jag ska naturligtvis sätta mig in i detta ytterligare. Jag konstaterar att vare sig det är privata eller offentliga torn är det ett riskmoment att lämna över. Det har man också konstaterat i betänkandet. Hur duktig man än är är det lämpligt att göra riskerna så få som möjligt om man nu styckar upp luftrummet ytterligare. Jag har också en fråga om marknadsmässiga villkor. OECD konstaterar att bara befrielsen från koldioxidskatt och energiskatt på inrikesflyget i Sverige är värd 2 miljarder. Jag tycker att man blir lite fundersam när man hör det. Jag undrar hur Edward Riedl och Moderaterna ser på det. Är det rimligt att subventionera på det sättet? Ska inte flyget klara sig på marknadsmässiga villkor? Samma sak gäller ju flygplatserna. Om de inte klarar sig själva är det då rimligt att vi går in och stöttar dem med skattemedel? Det handlar om statliga medel och inte minst om kommunala pengar som pumpas in i flygplatser. Jag tänker återigen på min hemstad. Vi har en flygplats i Linköping. Det finns ännu en flygplats i Norrköping fyra mil därifrån, och sedan finns också Skavsta en liten bit längre bort. Man satsar stora pengar på detta, och de hade kunnat användas till att förbättra kollektivtrafiken. Staten skulle kunna se till att det blev fler järnvägsspår och ännu snabbare förbindelser till Skavsta. Det vore ett mycket bättre resursutnyttjande totalt sett, förutom att det naturligtvis är klimatmässigt bra. Hur ser Edward Riedl på subventionerna?
Herr talman! Jag ska försöka hinna med den fråga som jag inte hann med förra gången, det vill säga: If it ain't broke, don't fix it! Jag skulle jag vilja anlägga det rent motsatta perspektivet. Det är det som har gjort att flyget är så säkert. Man utvecklar hela tiden för att göra det säkrare och säkrare. Jag tror att det arbetet måste fortgå kontinuerligt för att det ska bli så bra som möjligt. Den andra frågan handlade om detta att avsaknaden av en nationell skatt skulle vara någon form av subvention. Flyget är en global företeelse. Genom samarbete i kaos försöker man komma överens om allt från säkerhet till vad som ska gälla om beskattning och annat. Genom en nationell beskattning av flyget skulle vi bara straffa ut Sverige. Jag tror att den bästa vägen framåt är den som vi har valt i Europa och som den här regeringen har varit pådrivande för, det vill säga att införa handel med utsläppsrätter för flyget. Man får ta ett allt större ansvar för det man smutsar ned. Vi har lite bekymmer just nu eftersom Kina, USA och en hel del andra länder inte tycker att det är en bra utveckling. Men vi driver faktiskt på i Europa och har infört det, fast vi är lite oense om huruvida det ska gälla eller inte. Den sista frågan handlar om att flyget skulle vara väldigt subventionerat med kommunala medel och annat. Jag skulle vilja vända på det och säga att jag tror att flyget är ett av de transportslag som är minst subventionerade. Ditt resonemang håller inte. Vill man att hela Sverige ska leva måste det finns goda möjligheter att transportera sig inom landet på ett rimligt sätt. Det är väl där vi skiljer oss åt lite grann.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

Sedan Luftfartsverket delades upp har Swedavia AB bildats. Det har tagit hand om de tio nationella flygplatserna plus flygplatsen i Sundsvall, det vill säga elva flygplatser. Förutom att vara transportslagsövergripande präglas transportpolitiken av ett stort regionalt och lokalt inflytande över infrastrukturinvesteringarna. Med den bakgrunden är det logiskt att bidraget till icke-statliga flygplatser har flyttats över till de regionala planerna. Regionerna har då frihet att själva prioritera medel antingen till drift av flygplatsen eller till andra åtgärder i trafiksystemet. Det kan till och med vara så att man prioriterar flygplatsen så högt att den får högre bidrag än den hade förut, eller så blir bidraget tvärtom lägre. Det grundas på kunskapen man har i varje region. Detta svarar till stor del upp till reservation 1 från Socialdemokraterna om att det är regionerna som får avgöra frågan om hur mycket driftsbidrag som går till flygplatserna och hur angeläget det anses vara. Herr talman! Miljöfrågorna har diskuterats en del här, och det är viktigt att flygets miljöaspekter tas på största allvar, men samtidigt har flyget en viktig roll för en väl fungerande kommunikation i stora delar av landet. Det är alltså en avvägningsfråga. Det som har nämnts här om miljöåtgärder, både när det gäller sättet att flyga och flygbränsle, är naturligtvis ett viktigt arbete som måste fortgå. Herr talman! I en motion och i reservation 3 kräver Miljöpartiet - eller man uttrycker åtminstone något slags önskan - att inrikesflyget successivt ska försvinna från södra Sverige. Man konstaterar att persontrafik på mindre än tre timmars restid från Stockholms central ska göras med tåg. Styrmedlet skulle vara att icke-statliga flygplatser för att kunna få driftsbidrag ska ligga längre än tre timmar från Stockholms central. Det kan låta bra på ett sätt, men en reflexion är att det blir lite underligt när man förlägger kommunikationsnavet just till Stockholms central, men det kanske är något jag inte riktigt förstår. I många fall är den regionala flygplatsen en förutsättning för en god tillgänglighet och i förlängningen en bra regional utveckling. Det är precis för att de ska få avgöra frågan som driftsbidragspengarna har lämnats ut till regionerna. Edward Riedl nämnde att det för det första finns direktdestinationer även från regionala flygplatser i södra Sverige. Personligen åker jag tåg till Stockholm för det mesta. Men i måndags skulle jag till Visby, och för att över huvud taget hinna med det på en dag måste jag ta flyget även till Stockholm för att sedan flyga till Visby. Man använder alltså olika trafikslag vid olika tillfällen. Därför blir det resonemang som Miljöpartiet för generellt och lite märkligt, även om miljöaspekten naturligtvis är väldigt viktig. En annan aspekt som jag har fått mig till del när jag har besökt flygplatser ute i regionerna är att flyget har stor betydelse för ensamresande barn och i viss mån funktionshindrade personer. Det har med både tidsaspekten och möjligheten till assistans att göra, vilket är en stor del av de regionala flygplatsernas uppgift. Herr talman! Så till frågan om flygledningstjänst och avreglering och konkurrensutsättning av densamma. Jag tror att vi en gång för alla måste slå fast att det här med mer eller mindre säkerhet inte kan diskuteras när det gäller flyget. Flygsäkerheten ligger på en fix nivå, det vill säga högsta möjliga nivå, oberoende av vem som sköter flygledningstjänsten. Det är inte olika regelverk och krav som gäller om Luftfartsverket eller någon privat aktör har hand om flygledningstjänsten. Man garanterar detta genom ett certifieringssystem från Transportstyrelsen. Det är inte bara att sätta i gång och flygleda hur man vill, utan det här är ett godkänt system med Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet. Efter avregleringen av lokala flygledningstjänster har en privat aktör etablerat sig i Sverige, nämligen Aviation Capacity Resources AB, ACR, som finns på flygplatserna i Växjö, Örebro, Västerås och Trollhättan-Vänersborg. Det har antytts i debatten att det här skulle ha någonting med säkerhet att göra, och det känns nästan beklämmande att man antyder att det inte skulle vara helt säkert att anlita de här flygplatserna. Det är naturligtvis inte alls på det viset, utan flygsäkerheten är fix och alltid på högsta möjliga nivå. Den enda skillnad som man upplever på flygplatserna är att tjänsten har blivit billigare. Dessutom är det en av de få kostnader som verkligen går att påverka på flygplatserna. Det är dyrt att driva en flygplats, men den här kostnaden går att påverka. Det har antytts i något inlägg att det var mycket problem kring det här, men när jag besökte Trollhättan-Vänersborgs flygplats hade man bara positivt att säga om möjligheten att kunna handla upp flygledningstjänster med en privat aktör. De hade inga negativa erfarenheter av detta. Dessutom - vilket de påpekade och apropå det här med det militära flyget - ligger deras flygutrymme granne med Sotenäs flygflottilj. Jag tror att jag nämnde det i utskottet någon gång. De har dagligen mängder av kontakter med det militära flyget och Sotenäs. Vi ska nog alltså inte se det som ett stort problem, utan det är högst möjligt att lösa. Man kan läsa i den socialdemokratiska motionen att det skulle vara fråga om något slags ideologisk privatisering. Det handlar definitivt inte om det, utan det handlar om att ha flygledning på ett kostnadseffektivt sätt. Folkpartiet står bakom det gemensamma tillkännagivandet om att vi ska avvakta beredningen av den statliga utredningen Färdplan för framtiden - en utvecklad flygtrafiktjänst , men det här måste snabbt komma till ett avgörande, för det får inte skapas någon osäkerhet om vad som kommer att hända. Det finns inte på Folkpartiets agenda att man ska återreglera. Det har ingen sagt här heller, men det är bra att vi är tydliga med det. Målet är fortsatta möjligheter till konkurrensutsättning, och det handlar definitivt inte om att det ska ske någon återreglering. Det beskedet vill jag ge. I detta anförande instämde Lotta Finstorp, Gunnar Hedberg, Edward Riedl, Jessica Rosencrantz och Eliza Roszkowska Öberg samt Anders Åkesson .

Herr talman! Låt mig inledningsvis yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande och avslag på de reservationer som är kopplade till det. Låt mig också inledningsvis få instämma i den analys som ledamöterna Tysklind och Riedl tidigare gjort avseende trafikledning av landets flygplatser och möjligheten till en fortsatt reformerad trafikledning och vad det kommer att innebära i form av ökad kostnadseffektivitet och mångfald. Detta är faktiskt en förutsättning för många av dessa flygplatser att fortsätta att existera. Därefter, som en generell hållning till det betänkande om luftfart som vi har här, vill jag instämma i det som har framförts tidigare om att vårt lands transporter av människor och gods oavsett om de sker med flyg eller annat färdmedel har en alltför stor negativ miljöpåverkan. Då är det rimligt att anta utgångspunkten att den kanske viktigaste politiska utmaningen för oss i riksdagen och i synnerhet i trafikutskottet blir att bryta sambandet mellan transporter och negativ påverkan på vår miljö. Jag vill se en fortsatt fri rörlighet för människor och varor. Jag vill se en fortsatt fri rörlighet för människor och varor i vårt land och mellan människor i vårt land och andra länder. Motsatsen, herr talman, att försöka klara miljöutmaningen genom att strypa människors möjlighet att röra sig och att utbyta tjänster och varor tror jag är en politik som leder fullständigt fel. Min, Centerpartiets och alliansregeringens uppfattning är att det kommer att behövas ökade transporter av både människor och gods i framtiden. Samtidigt måste vi också se till att utsläppen och miljöpåverkan från dessa transporter minskar. En fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030 är då ett centralt mål för oss att jobba med för att häva transporternas miljö och klimatpåverkan. För att klara utmaningen att minska utsläppen och samtidigt hantera ett ökat behov av transporter kommer det att krävas utomordentligt stora satsningar på tillämpad forskning på transportområdet och forskning och utveckling med fokus på mycket mer klimatsmarta transportlösningar än dem vi ser i dag utan att för den skull säga att en del transportslag är fina och en del är fula. Vårt transportsystem, herr talman, består nämligen av fem transportslag: väg, järnväg, luftfart, sjöfart och it. Jag är alldeles övertygad om att samtliga dessa fem transportslag likt ett väl fungerande blodomlopp behövs både i dag och i framtiden. Flyget förknippar vi kanske främst med internationella resor. Men också i inrikes reserelationer har flyget en stor betydelse för både människor och företag, särskilt i de delar av landet där det inte är rimligt att ta bilen eller för den del tåget till närmaste större regional samlingsplats eller nationell storstad. I många delar av vårt land finns det inte ett befolkningsunderlag som motiverar att det ska vara möjligt att satsa på en utvecklad och snabbare järnvägstrafik. Ett väl fungerande flyg är då helt avgörande för dessa regioners överlevnad och utveckling. Flyget blir i dessa relationer, platser och delar av vårt land helt enkelt en förutsättning för att människor ska kunna välja att bo kvar eller att bosätta sig eller för att företag ska välja att etablera sig och vara verksamma där. Herr talman! I utskottsbetänkandet står det: "Utskottet anser att ett väl utbyggt och fungerande inrikesflyg är en viktig förutsättning för att hela landet ska kunna utvecklas. Inrikesflyget har särskilt stor betydelse för medborgare och näringsliv i de delar av landet som saknar goda alternativa transportmöjligheter. För att uppnå och vidmakthålla regional utveckling är god tillgänglighet en grundförutsättning." Herr talman! Man kan fråga sig varför vi i trafikutskottet i en betänkandetext ger uttryck för sådana självklarheter som jag nyss citerat. Jo, detta till synes självklara ställningstagande är svaret på en motion från Annika Lillemets med flera från Miljöpartiet. Sammanfattat yrkar de att inrikesflyget görs onödigt, och de skriver att all persontrafik mer än tre timmar bort från Stockholms central bör göras med tåg. Dessutom skriver de att alla åtgärder ska vidtas för att göra inrikesflyget söder om Sundsvall, Gotland undantaget, onödigt. Herr talman!

I detta anförande instämde Lotta Finstorp, Gunnar Hedberg, Edward Riedl och Eliza Roszkowska Öberg samt Lars Tysklind .

Herr talman! Det är intressant att här höra Anders Åkesson som har en väldigt stor tro på tekniska och organisatoriska lösningar. Det är naturligtvis alldeles utmärkt att tekniken går framåt - att flygplan blir bränslesnålare, att man har gröna inflygningar och allt sådant. Likväl förmår inte detta, enligt bästa uppskattningar från forskarna, uppväga det faktum att det flygs mer och mer. Jag undrar hur Anders Åkesson i ett miljö och klimatperspektiv ser på det. Är det rimligt att flygandet ökar? Och hur mycket går det i så fall att öka det internationella flygandet? Vi har inte sagt att allt inrikesflyg i Sverige ska läggas ned. Däremot menar vi att inrikesflyget är alldeles onödigt där det finns goda alternativ. Jag undrar vad Anders Åkesson och Centerpartiet vill göra för att det ska bli möjligt att resa med tåg, exempelvis i södra Sverige där det borde gå att åka tåg i stället för att flyga.
Herr talman! Jag vill vara tydlig med att min förhoppning om teknikutveckling, om klimatsmarta skatteväxlingssystem och fordonsutveckling, inte inskränker sig enbart till flyget. Jag tror att motsvarande teknikutveckling, tillämpad forskning och samverkan mellan de fem trafikslagen förutsätts ske inom samtliga trafikslag som vi i dag använder. Herr talman! Jag begriper inte varför man i en motion särskilt pekar ut flyget som onödigt, att man diskriminerar flyget som transportslag. Det kan tvärtom vara på det viset att flyget miljömässigt, tidsmässigt och socialt är en absolut förutsättning och till och med en smart lösning i en del reserelationer. I den motion som Lillemets står bakom står det om att göra inrikesflyget onödigt och om att all persontrafik längre än tre timmar bort från Stockholms central bör göras med tåg. Är det säkert att tåget alltid är den smartaste relationen, Lillemets?
Herr talman! Naturligtvis inte alltid, men är det närmare än tre timmar bör ambitionen vara att man på något sätt kan resa kollektivt, gärna med tåg. Jag undrar hur Anders Åkesson ser på de skattesubventioner som OECD nämner, de 2 miljarder som det svenska inrikesflyget kan tillgodogöra sig genom att inte betala koldioxidskatt eller energiskatt. Det vore intressant att höra hur vi i stället skulle kunna satsa de pengarna på mer klimatsmarta transporter. Bortsett från utsläppen av koldioxid är andra växthusgaser inte att förglömma - växthusgaser som tyvärr kan vara ännu skadligare, såsom vattenånga på hög höjd som det tekniskt är väldigt svårt att göra något åt. Hur ser Anders Åkesson på detta? Flyget är ett väldigt energikrävande och klimatbelastande sätt att resa. Därför menar vi att flyget ska göras onödigt där det finns goda alternativ. Det är viktigt att staten, det offentliga, satsar resurser på klimatsmart infrastruktur. Anders Åkesson nämnde it. Det är alldeles utmärkt om man i stället för att flyga till någon plats kan ha till exempel videokonferenser.
Herr talman! Med mitt inlägg, Lillemets, ville jag säga: Varför specifikt peka ut flyget och inte ställa krav på övriga fyra transportslag oavsett miljöpåverkan och krav på samverkan? Låt mig ta ett mycket konkret exempel. Jag är bosatt och verksam i en del av landet där befolkningstätheten sannolikt inte motiverar en utbyggnad av snabbtåg. Det innebär att vi i sydöstra Sverige under överskådlig tid kommer att ha långt mer än tre timmars resa på järnväg för att nå exempelvis Stockholm. Den politik Lillemets företräder innebär ett förbud för sydöstra Sverige, nordvästra Sverige och andra delar av Sverige eller reserelationer inom Sverige och till och med reserelationer mellan regionala flygplatser i Sverige och utomlands. Vilken framtid erbjuder Lillemets och Miljöpartiet de delar av Sverige där ekvationen, räknat från en utsiktspunkt på Stockholms central, inte går ihop? Politiken hänger inte ihop, Lillemets! Varför undanta de ungefär 400 000-500 000 utrikesresor som svenskar gör till Thailand? Självklart ska flyget som trafikslag bära sina kostnader - både samhällskostnader och miljökostnader. Ingen har sagt något annat. Men att ensidigt peka ut ett trafikslag och att på något vis försvåra ett trafikslags verksamhet med Stockholms central som utsiktspunkt är inte en hållbar politik.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka trafikutskottet för behandlingen av min motion. Jag vill också säga att jag inte har några andra yrkanden än vad utskottet har kommit fram till. Däremot vill jag ta upp frågan om allmänflyget, som jag också behandlar i min motion. Allmänflyget har överlag en bra situation runt om i Sverige. Tyvärr ser det inte ut på samma sätt i Stockholm. Här i Stockholmsregionen är det trångt. Det är stor inflyttning och marken är dyrbar. Men allmänflyget behövs likväl. Jag vill belysa här att vi har två flygplatser i Stockholm, Bromma och Arlanda. Där finns det väldigt dåliga förutsättningar att bereda plats för allmänflyget. Allmänflyget har hitintills befunnit sig i Barkarby, men där stängs flygplatsen, om den inte redan har stängts. Och vad får detta för konsekvenser? Ja, det har inte lett till att allmänflyget har upphört. Däremot hittas andra lösningar. Privata gårdar används. Det har bland annat använts gräsbanor. Det här är väldigt dålig trafiksäkerhet. Därför tycker jag att det är viktigt att också allmänflyget bereds möjlighet att disponera de flygplatser som finns i Stockholm. Det kanske inte är möjligt just av säkerhetsskäl, eftersom de stora flygplatserna Bromma och Arlanda har en omfattande trafik av helt andra flygslag. Därför är det viktigt att allmänflyget bereds möjlighet att disponera flygplatser i Stockholmsregionen. Här finns det 26 kommuner som ska samsas om att identifiera en lämplig yta för allmänflyget. Hitintills har inte detta varit möjligt, men jag är helt övertygad om att med erbjudanden om någon form av stöd och med förhandlingshjälp skulle också allmänflyget kunna beredas en plats i Stockholm. Det handlar om skolflyg, det handlar om privata flygare, men det handlar också om det mindre affärsflyget. Och precis som detta är viktigt för många andra regioner är det viktigt för Stockholmsregionen. Det handlar om affärsmänniskor som vill komma hit, det handlar om resebolag, det handlar om transporter. Jag är helt övertygad om att Stockholmsregionen har mycket att vinna på att tillgodose också allmänflygets behov.